Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att fler ungdomar ska ges möjligheter till stöd av näringsverksamhet. Regeringen har genomfört en betydande omläggning av arbetsmarknadspolitiken. Arbetslinjen har tydliggjorts, och de arbetsmarknadspolitiska resurserna inriktats mot att matcha arbetssökande med lediga jobb samt bidra till att motverka utanförskap. De programinsatser som finns på arbetsförmedlingarna ska koncentreras till dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Regeringen har mot denna bakgrund infört en jobbgaranti för ungdomar. Denna garanti omfattar ungdomar mellan 16 och 24 år som varit inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen i tre månader. Jobbgarantin är bara en del av den satsning som regeringen gör för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Flera andra åtgärder har redan vidtagits. Dit hör den halvering av socialavgifterna för arbetsgivare som anställer ungdomar som fyllt 18 men inte 25 år som gäller från och med den 1 juli 2007. Ungdomar mellan 20 och 24 år kan dessutom kvalificera sig för nystartsjobb redan efter sex månaders arbetslöshet. Stöd till start av näringsverksamhet kommer att finnas kvar som insats men i mycket mindre omfattning given den nya inriktningen på arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen kommer i varje enskilt fall att göra en prioritering av vilken insats som är mest lämplig. Regeringen anser att det är viktigt att unga människor får en chans att utveckla sin kreativitet och sin förmåga att ta initiativ och att se möjligheter och ta ansvar för att själva eller tillsammans med andra driva och utveckla sina idéer. För att främja dessa förmågor har regeringen givit Nutek i uppdrag att driva ett nationellt program för att främja entreprenörskap hos unga. Uppdraget omfattar framför allt satsningar inom grund och gymnasieskola samt universitet och högskola. Satsningen syftar till att få fler företagsamma ungdomar och att öka kunskaperna om företagande hos både elever och lärare. På sikt hoppas vi att fler ungdomar kan se företagande som ett naturligt alternativ till att bli anställd och att fler unga människor i framtiden också väljer att starta egna företag.
Fru talman! Jag vill först bara kort konstatera, med tanke på att jag blev avbruten i den förra interpellationen av fru talmannen, att en enda mening i hela det långa svaret gällde min fråga. Det är bra att Nutek fått i uppdrag att driva ett nationellt program för entreprenörskap för ungdomar. Det var dock inte det min interpellation handlade om utan om starta-eget-bidraget för ungdomar. Det är bra att vi får en lång beskrivning av den borgerliga regeringens reformer för hur den generellt vill komma åt ungdomsarbetslösheten. Jobbgarantin för ungdomar har jag och Littorin debatterat flera gånger. Vi kallar den garanti för sämre a-kassa. Det är en garanti som egentligen är urholkad och inte ger ungdomar stöd. Det är bra att Littorin beskriver minskningen av den sociala tryggheten, vilket bland annat ger företag som McDonalds runt 60 miljoner för ungdomar som de redan har anställt. Däremot ger det inte de ungdomar som i dag saknar gymnasieutbildning sådant stöd så att de kan ta de jobb som kommer. Men inte heller det handlade min interpellation om, fru talman. Endast en mening i det långa svaret handlade om det som jag frågade om. Jag ska läsa upp den: "Stöd till start av näringsverksamhet kommer att finnas kvar som insats men i mycket mindre omfattning given den nya inriktningen på arbetsmarknadspolitiken." Det är svaret. Allt annat är en dimridå. Allt annat visar att man inte vill tala om det som min fråga handlar om. Det tycker jag är allvarligt av flera skäl. Det är ett svek mot alla de unga människor som har affärsidéer, som brinner för något eget, som vill skapa något, som har en dröm om att starta ett eget företag. Trenden är ju att fler och fler ungdomar vill starta och driva företag. Enligt Ungdomsstyrelsen skulle 60 procent kunna tänka sig att starta företag. 10 procent tycker att det är ett viktigt mål att man innan man fyllt 35 år har ett eget företag. Det fanns ett verktyg, en möjlighet, till och med för de ungdomar som hamnat snett, som blivit arbetslösa. Det fanns en möjlighet att stötta dem att komma i gång och starta ett eget företag. Det känns nästan som ett hyckleri att man via Nutek startar informationskampanjer när man samtidigt stänger dörren för de ungdomar som blir arbetslösa. Man lurar ungdomar till att starta företag, men sedan överger man dem. Nej, bättre svar kunde man vänta sig av Sveriges arbetsmarknadsminister.
Fru talman! Det är väldigt roligt - där håller jag med Luciano Astudillo - att så många ungdomar vill starta eget. Problemet, och den ideologiska skillnaden som går som en avgrund mellan oss, är att Luciano Astudillo utgår från att bästa sättet att stimulera ungdomar att starta företag är en rejäl Amsåtgärd. Det är precis som vanligt. Det är fråga om samma misslyckade politik för jobb och företagande som Socialdemokraterna alltid stått för. Det är Amspolitik som ska skapa nya företag i Luciano Astudillos värld. Det är så man baxnar! Fru talman! Under förra mandatperioden, 2002-2006, var 5 procent av dem som fick stöd till start och näringsverksamhet ungdomar. Det är exakt lika många i dag. Att antalet sjunkit beror på att antalet arbetslösa ungdomar sjunkit kraftigt tack vare den borgerliga regeringens ekonomiska politik.
Fru talman! Jag ska läsa meningen igen: "Stöd till start av näringsverksamhet kommer att finnas kvar som insats men i mycket mindre omfattning given den nya inriktningen på arbetsmarknadspolitiken." Vad betyder det i praktiken? Generellt har starta-eget-stödet minskat radikalt. I oktober 2006 var det 5 290 personer i Sverige som fick stöd att starta eget företag. I oktober 2007 är det 1 969 personer som får ett sådant stöd. Bara 77 är ungdomar mellan 18 och 24 år. Det är en reducering med 75 procent om man jämför med oktober 2006. Här finns absolut en ideologisk skillnad. Vi vill stödja människor som har hamnat utanför. Vi vill inte bara piska dem, jaga dem och tvinga dem att ta vilket jobb som helst. Vi är till och med beredda att stötta dem om de har en bra affärsidé, en dröm om att skapa något eget, en vision om att komma ur sin arbetslöshet och starta ett företag som kanske i framtiden också leder till att det blir fler anställda i företaget. Där är skillnaden. Ni drar undan stödet. Det är er syn på arbetsmarknadspolitiken i stort när det gäller arbetsmarknadsutbildningar, starta-eget-bidrag och allt. Ni får lösa detta bäst ni kan själva. Det är den stora skillnaden. De utvärderingar som har gjorts av starta-eget-bidrag visar på något helt annat än det Littorin står här och säger. Många av de ungdomar eller människor som har startat eget företag via starta-eget-bidrag har förverkligat sina drömmar - det viktigaste för min del. De har också kommit ur arbetslösheten. Jämförande studier gjorda av IFAU när det gäller starta-eget-bidrag och rekryteringsstöd har visat att det är dubbelt så många människor som med starta-eget-bidrag kommit ut ur arbetslösheten och har hållit sig kvar vid något annat. Här finns en ideologisk skillnad. Ni piskar och jagar arbetslösa, unga som gamla. Vi är absolut beredda att ställa krav på människor, men vi är också beredda att stötta dem. Det gäller också de unga människor som har en dröm om att starta något eget, skapa något, att ta sig ur arbetslösheten via ett eget företag. Det säger Littorin nej till. Den skillnaden är tydlig i svensk politik.
Fru talman! Det är som vanligt. Luciano Astudillo verkar inte riktigt höra på de svar som ges. 5 procent av dem som fick starta-eget-bidrag under förra mandatperioden var ungdomar. 5 procent av dem som får starta-eget-bidrag i dag är ungdomar. Att antalet har sjunkit beror på att ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten totalt sett har sjunkit kraftigt sedan vi tog över. Vi har gjort precis det som vi gick till val på att vi skulle göra. Vi skulle se till att minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och minska utanförskapet. Nu har vi tagit de steg som vi behöver. Vi kommer att fortsätta att arbeta och ta de steg vi behöver för att se till att vi får fler i arbete. Då slutar det femtedelssamhälle som ni lämnade efter er med över 100 000 ungdomar i arbetslöshet. Det här var ett av de värsta länderna i Europa när vi tog över i fråga om ungdomsarbetslöshet. Det var 100 000 människor, Luciano Astudillo, som ni hade ansvaret för, som ni lämnade efter er, som stod på perrongen när tåget hade gått. Alla ska med, var stridsropet från Socialdemokraterna under valrörelsen. Ja, uppenbarligen inte ungdomarna. Dem lämnade ni efter er. Regeringen piskar och jagar, säger Luciano Astudillo. Socialdemokraterna är beredda att ställa krav, säger Luciano Astudillo vidare. Ja, det är uppenbarligen inte krav på arbetsgivarna, givet förra debatten, att redovisa arbetstiden så att vi undviker fusk och annat. Det här börjar bli lite näst intill patetiskt, fru talman. Om vi återgår till den grundläggande diskussionen och det som var frågan i interpellationen: Vilka åtgärder tänker vi vidta för att hantera starta-eget-bidrag för ungdomar? Jag konstaterade just det i mitt svar att det inte är så att nyföretagande per definition stimuleras fram genom Amsåtgärder. Det kan vara en viktig ingrediens och ett viktigt sätt givet den enskilda personens förutsättningar och intressen att det kan vara en rimlig åtgärd. Det är därför andelen starta-eget-bidrag fortfarande är ungefär 5 procent till ungdomar jämfört med 5 procent under förra mandatperioden.
Fru talman! Jag hoppas att hon kan vara konsekvent i avbrytandet när man gör avsteg från debatten. Långtidsarbetslösheten är fortfarande hög bland ungdomarna och har ökat med den borgerliga regeringen. Visst får fler och fler ungdomar jobb. Men det vore märkligt om inte ungdomar kunde få arbete i den brinnande högkonjunktur vi befinner oss i. Littorin har ett sätt att debattera. Han hittar en siffra - 5 procent hit och 5 procent dit. Sedan gömmer han sig bakom siffran och försöker skicka upp en dimridå genom att säga att de gör precis som vi. Men så är det inte. Ni drar kraftigt ned på starta-eget-bidraget för vuxna och för ungdomar. I oktober 2007 var det 77 ungdomar i hela vårt land som fick starta-eget-bidrag. Vi är överens på en punkt. Vi måste hjälpa människor in i arbete på alla möjliga sätt. Det är inte bara genom att säga att det kan vara en väg, utan det ska vara en väg. Unga människor som har en affärsidé, som har en dröm om att skapa något eget, ska också beredas möjlighet till det, inte minst de som har varit borta från arbetsmarknaden länge och som kan hitta en väg in i jobb via det här. Det är en skillnad på vad Littorin står här och säger och vad som händer sedan ute i verkligheten. 77 ungdomar, Littorin, får möjlighet att starta eget. Det är en dålig politik.
Fru talman! Mängden långtidsarbetslösa har ökat, säger Luciano Astudillo. Det är som vanligt fel. Mängden har sjunkit med 20 000 om man lägger ihop antalet öppet långtidsarbetslösa med antalet unga i programåtgärder sedan vi tog över. Det är hela poängen. Poängen är att arbetsmarknadspolitiken ska användas för att rusta den enskilde för att snabbast möjligt komma tillbaka i arbetslivet - som anställd, egenföretagare eller vad det kan vara. Det är precis det som nu sker. Men Luciano Astudillo menar att en rejäl programåtgärd är det rätta sättet att starta företag i Sverige. Jag är hemskt ledsen, fru talman, men det är inte syftet med arbetsmarknadspolitiken.